Fru talman! Jag måste säga att jag är minst sagt bekymrad över miljöministerns svar, och det är inte bara jag som borde vara bekymrad. Det borde statsminister Göran Persson vara - han pratade om tillväxt i regeringsförklaringen. Finansminister Bosse Ringholm borde också vara väldigt bekymrad över svaret, om han vill öka de pengar som vi har till olika saker. En annan minister som borde vara bekymrad är just Lars-Erik Lövdén som har lovat 120 000 nya lägenheter. Borgarrådet i Stockholm, Annika Billström, har lovat 20 000 nya lägenheter i Stockholm. Hon borde också vara bekymrad över det här svaret. Enligt miljöbalken är det ingen skillnad på om man bygger här i Stockholms innerstad eller om man bygger på landsbygden, till exempel utanför Kiruna. Landshövdingen i Stockholm, Mats Hellström, har skrivit rapporten Vägskäl för bostadsbristen . I den skriver han bland annat: Stora delar av Stockholms innerstad präglas av arbetsplatser och butiker, och den stora efterfrågan på bostäder visar att många betraktar innerstaden som en attraktiv boendemiljö. Det finns ett stort intresse av att komplettera området med ytterligare bostäder, bland annat för att återskapa ett liv i staden under kvälls och nattetid. Jag delar denna uppfattning. Särskilt besvärligt är det att med hänsyn till bullerriktvärdena få fram studentlägenheter i centrala lägen. Vidare skriver han: Man accepterar som en självklarhet att nya boende flyttar in i befintliga lägenheter. Det blir mot denna bakgrund svårförståeligt om ny och tillbyggnad av bostäder inte alls tillåts i kvarter där man med öppna ögon samtidigt accepterar att människor bor kvar och nyinflyttade kommer till i gamla lägenheter. Det sätt på vilket berörda myndigheter tillämpar riksdagens riktvärden tar enligt min mening alltför liten hänsyn till dessa förhållanden. Jag kan bara hålla med landshövdingen i Stockholms län. Bostadsbyggandet stoppas bevisligen i Stockholms innerstad beroende på miljöbalken. Men man kan också se det från en annan aspekt. Det kanske är så att en hel del bostadsbyggande aldrig når mer än tanken, för vem vågar dra i gång något stort projekt om man vet att det kommer att stoppas i sista stund av miljöbalken? Miljöministern tycks inte vara beredd att bidra till att vi får tillväxt i Sverige eller att Socialdemokraternas vallöfte om 120 000 nya lägenheter ska förverkligas. Miljöministern borde vara lika bekymrad som jag är. Jag anser att regeringens politik faktiskt måste hänga ihop. Vi kan inte ha ministrar som pratar om tillväxt och om att bostadsbyggandet ska öka, medan andra ministrar gör allt för att hindra tillväxt. Men miljöministern har faktiskt en chans i dag att göra någonting åt detta, en chans att bidra till att regeringen uppnår sina egna målsättningar, det vill säga tillväxt och 120 000 nya lägenheter.